Herr talman! Jag har egentligen inte mycket att invända mot finansministerns beskrivning av problemen med lönebildningen. Vad som oroar mig är att han står så tomhänt i fråga om motåtgärder. Skattepolitiska insatser tror han uppenbarligen inte på. Hela anförandet var ju en lång argumentation mot skattesänkningar. De hjälper inte mot inflation, de hjälper inte mot tendensen till för stora lönehöjningar. Man kan egentligen fråga sig varför finansministern tar tillbaka förslaget om höjning av löneskatten från i våras. Han gör det ju också på ett sådant sätt att han inte förknippar det med villkor av det slag som han efterlyste beträffande de borgerliga förslagen om marginalskattesänkningar. Finansministern verkar inte ens själv tro på möjligheten att på detta sena stadium snickra ihop en frivillig inkomstpolitisk uppgörelse med alla parter på arbetsmarknaden. Han vet att det i denna kammare inte finns majoritet för statliga ingrepp i den fria förhandlingsrätten. Men finansministern måste ju då svara på den fråga jag ställde i mitt anförande: Med vilken löneökningstakt skall finansministern räkna när han lägger upp den ekonomiska politiken för nästa år? Hoppet om 3 96 har ju spruckit för länge sedan. Själv har finansministern bjudit statstjänstemännen på åtminstone 4 96. Metallarbetarna har nyligen avvisat ett bud på just 4 96, bageriarbetarna har avtalat om 8 I och flera grupper har yrkanden på tvåsiffriga höjningar. Svenska Handelsbankens chefekonom skrev för någon tid sedan att tidigare erfarenheter talar för löneökningstal år 1988 i storleksordningen 10 96. Han nöjde sig ändå med prognosen 7,5 96, vilket kanske återspeglar hans tidigare ställning som utredningschef inom Svenska arbetsgivareföreningen. Konjunkturinstitutet har i sin decemberrapport satt, som man säger — det tyder på att man inte själv är helt övertygad om det riktiga i prognosen — den totala timlöneökningen till 5 96. Vad skall nu finansministern ”sätta” timlöneökningen till i budgetförslaget? Att framhärda med en uppenbarligen orealistiskt låg siffra får ju bara till följd att den ekonomiska politiken grundas på ett alltför optimistiskt antagande om den kommande utvecklingen. Det ger i sin tur missvisningar vad gäller beräkningar om kommande skatteinkomster, nästa års inflationstakt m.m. Det förhållande som finansministern nu talar om, att det ser ut som om skatteintäkternas ökning avtar eller praktiskt taget avstannar nästa år, är naturligtvis en följd av att man arbetar med ett lågt löneantagande. Om man är realistisk på den punkten blir det tyvärr — men från andra synpunkter då — lättare med mera skatteintäkter. När skall Kjell-Olof Feldt erkänna att den tredje vägens politik inte har lett till det avsedda trendbrottet vad gäller prisoch lönestegringen? Och får jag påminna om min fråga: Är Kjell-Olof Feldt beredd att avsvära sig användningen av prisstopp nästa år?

Herr talman! Det var faktiskt inte jag, finansministern, som tyckte att det var omoraliskt att ta tillbaka arbetsgivaravgiften och behålla den ifrågavarande reformen. Som Kjell-Olof Feldt kanske kommer ihåg ville vi i folkpartiet finansiera timmesjukpenningreformen på ett helt annat sätt genom omfördelning, och vi sade alltså redan från början nej till avgiftshöjning. Vinstandelar går inte att ha för de offentliganställda, sade finansministern, och därför tycker han inte att det är något bra system. Nu är det faktiskt så att på väldigt många håll inom den offentliga sektorn kan man göra stora förändringar, t.ex. i form av decentraliserat budgetansvar, och låta personalen på kliniker eller andra enskilda avdelningar behålla en del av det överskott som uppstår om man uppfyller verksamhetsmål så att säga till lägre kostnad än vad som anges i budgeten. Jag vet att det görs försök därvidlag inom tandvårdsnämndens verksamhetsområde i Stockholms läns landsting. Jag föreställer mig att om socialdemokraterna skulle kunna entusiasmeras för den typen av försök, skulle det bli ännu bättre fart på det hela, för ni styr ju ändå en hel del landsting och kommuner. Finansministern kunde enligt min mening ta fasta på detta. Det är otvivelaktigt så att om de anställda får del i resultatet, ökar motivationen högst avsevärt. Detta är låt mig säga hela tanken bakom ekonomiska incitament över huvud taget. Det måste Kjell Olof Feldt rimligen tro på. Kjell-Olof Feldt återkom till oppositionens s.k. överbudspolitik. Eftersom jag tycker att man skall svara på frågor skall jag omedelbart säga att jag kan garantera att vi i folkpartiet aldrig kommer att medverka till en ekonomisk politik som förstör statens finanser. Däremot är jag inte beredd att lägga fram något förslag till budget från folkpartiets sida nu, lika litet som jag tror att Kjell-Olof Feldt är beredd att släppa fram uppgifter om sitt budgetförslag vid dagens sammanträde. Båda förslagen kommer i januari. Så lönerörelsen: Jag tycker att finansministern var väldigt uppgiven i sitt anförande. Han citerade FOS-rapporten — det skapas 6-7 90 ökningar av förhandlingssystemet. Förhandlingssystemet består av många komponenter. Det är centrala avtal, branschvisa avtal, lokala diskussioner om löneökningar, det gäller arbetsgivaravgifter och kompensationsmekanismer av skilda slag. Om man kan minska den kostnadsökning som uppträder på i varje fall några av dessa nivåer, blir chanserna väsentligt större att få ned den totala kostnadsökningen till något som mera står i samklang med vad den samhällsekonomiska utvecklingen tål. De förslag som vi från folkpartiets sida lagt fram, t.ex. om en sänkning av marginalskatterna, medverkar alldeles uppenbart till att dämpa kraven på några av dessa nivåer. Vårt nej till förslaget om arbetsgivaravgiftshöjningen ursprungligen var också en klar markering av att i varje fall den komponenten inte skulle få försämra lönekostnadsutvecklingen.

Herr talman! När det gäller historieskrivningen tror vi naturligtvis inte att socialdemokraterna har orsakat alla kriser. Ni hade naturligtvis god hjälp av oljekriser och en viss försämring av den internationella konjunkturen. Men inte desto mindre hade ni ändå ansvaret under åren 1974-1976, då en stor del av problemen uppstod. Men jag förstår att Kjell-Olof Feldt vill skyla över detta och skylla på andra. Det är klart att socialdemokraterna inte gillar vår historieskrivning. Ibland är sanningen plågsam, och vår beskrivning stämmer kanske inte alltid med den bild socialdemokraterna själva vill måla upp. Kjell-Olof Feldt nämnde naturligtvis ingenting om den överbudspolitik som han själv i opposition förde på det regionalpolitiska området under de icke-socialistiska åren. För varje företag som tvingades lägga ned verksamheten krävde socialdemokraterna praktiskt dubbelt så mycket pengar, och man kritiserade Åslings akutmottagning. Senare har Åsling fått internationellt beröm för det sätt på vilket han strukturerade om svensk industri. Den nu ansvarige för regionalpolitiken har ingen akutmottagning utan har i stället startat något slags oregelbunden paketutdelning. Det är naturligtvis en skillnad. När det gäller frågan om centern och avtalsrörelsen är det så att vi vill ha ett avtal som träffas efter förhandlingar mellan fria och obundna parter. Vi måste fastställa en minimistandard för myndigheterna som inte får rubbas. Det sade jag också i mitt anförande. Feldt vill inte att vi skall rusa mot en ökad inhemsk efterfrågan. Men är det inte just detta som regeringens politik leder till — 7 miljarder i ofinansierade reformer? Vi kommer att finansiera vår familjepolitik, lika väl som socialdemokraterna bör tala om hur de vill betala sin familjepolitik. Innebär de 20 miljarder i skattefondsparande som blir resultatet av avtalsrörelsen verkligen en stram socialdemokratisk finanspolitik? Är det på det sättet som man vill bekämpa inflationen? När det gäller överhettningen är det intressant att iaktta hur litet finansministern funderar över dessa frågor. Det föreslås att överhettningen skall spädas på med en sänkning av arbetsgivaravgifterna i koncentrationsområdena. Man frågar sig verkligen: Är det på det sättet som socialdemokraterna vill dämpa överhettningsproblemen? Socialdemokraterna säger att de vill gynna hushållssparandet, men de åtgärder som socialdemokraterna föreslår ger ju ganska måttliga resultat. — Prot. 1987/88:47 Det påminner om att jaga elefanter med ärtbössor, när Sverige ändå har det — 17 december 1987 sämsta hushållssparande som går att finna. Här krävs radikala åtgärder i tra. bom mr mr stället för de ganska futtiga insatser man vill göra. I fråga om skattepolitiken är centerns inställning att vi bör få en sänkning av skattetrycket genom att grundavdraget bibehålls, genom att momsen sänks till 12 90 — vi har inte talat om att helt slopa momsen —, genom att åstadkomma rättvisa kommunalskatter och på sikt genom att sänka marginalskatten.

Herr talman! Finansministern inledde i kritiken mot vpk med att säga att vi inte förstår detta med arbetsgivaravgifter. Men jag tycker att vi gör det. Vi är kritiska till att man springer ifrån ett beslut man tidigare fattat, då man tydligen ansåg att företagen kunde bära arbetsgivaravgiften. Vi vet ju vilka reformer som väntar på finansiering och vilka löften om prioriteringar som gjorts, inte minst när det gäller den offentliga sektorn. Men samtidigt talar vi i vpk om att vi förstår problematiken med arbetsgivaravgifter. Vi har själva av och till använt dessa som finansieringskälla för olika reformer som vi ansåg vara nödvändiga. Som jag sade i mitt huvudanförande måste man varje gång man vidtar en sådan åtgärd väga nyttan mot skadan. Jag pekade också på att man i stället skulle kunna ha en vinstskatt som drabbade företag som gör vinst och som inte blint drabbar alla som har en anställd, vilket ju arbetsgivaravgiften gör. Det är anledningen till mitt särskilda yrkande. Jag tror alltså att jag förstår problematiken med arbetsgivaravgiften minst lika bra som finansministern. Så till det s.k. cash limits-systemet, dvs. kassabegränsningen, lönetaket — eller vad man vill kalla det. Det är så enkelt, säger finansministern: Arbetsgivaren sätter gränsen. Ja visst! Men då frågar jag: Vad händer i avtalsrörelsen, om motparten, dvs. de anställda, inte nöjer sig med den gräns som arbetsgivaren sätter? Det är ju två parter som skall förhandla. Då har andra sagt att det också är enkelt: Man får då minska på vissa mindre viktiga verksamheter. Det kanske också går på ett och annat håll. Men det kan också vara så — och är det på många håll inom den gemensamma sektorn — att det förekommer nödvändig verksamhet som inte kan minskas utan som borde byggas ut. I dessa verksamheter arbetar ett mycket stort antal lågavlönade, som med ett uppoffrande slit till låg lön fullgör ett mycket viktigt samhällsnyttigt arbete. Vad har regeringen för medel att sätta emot, om dessa grupper förhandlar sig till ett bättre avtal? Skall man trots de stora behoven skära ned på verksamheten eller skall man sätta in tvångsmedel? Jag har i tidigare sammanhang frågat om det är en tvångslagstiftning som ligger i andra änden av detta system? Eller vad tänker man sätta emot? Det vore bra att få en förklaring.

Herr talman! Jag undrar om jag kan få en precisering av Lars Tobisson. Han har i åtskilliga sammanhang i nedlåtande tonfall nämnt utgiftsbegränsningen på 4 96. Han säger nu att jag har ”bjudit på” åtminstone 4 96. Är det 45 så att moderata samlingspartiet tycker att 4 96 är för mycket? Tala i så fall om det, för oss och för parterna på arbetsmarknaden! Det skulle vara av stort intresse att få veta om moderaterna anser att regeringen lagt sig för högt. Sedan vill Lars Tobisson veta vad som kommer att stå i finansplanen när det gäller löneantaganden. Jag kan tyvärr inte, hur gärna jag än ville det, upplysa riksdagen om detta i förväg. Jag måste följa de procedurer som vi etablerat och vänta till den 11 januari när finansplanen offentliggörs. Men så mycket kan jag säga att vi kommer att göra som åtskilliga regeringar gjort, både borgerliga och socialdemokratiska, nämligen att efter bästa förstånd försöka ange en löneutveckling som vi anser vara förenlig med samhällsekonomisk balans. Vi kommer också att visa vilken innebörden blir av en löneutveckling som inte är förenlig med samhällsekonomisk balans. Vi kan alltid göra prognoser för löneutvecklingen i ett skede när avtalsförhandlingarna just har börjat. Jag vet att Lars Tobissons egna regeringar fick dra samma slutsats. Tobisson frågade också när jag skall erkänna att den tredje vägens politik inte lett till det trendbrott för prisoch löneutvecklingen som eftersträvas. Det beror på vad man menar med trend. 70-talets och det tidiga 80-talets utveckling var en prisstegringstakt med 10 26 per år. För närvarande är trenden att prisstegringstakten gått ned till 5 90 per år. I den meningen har det blivit ett trendbrott. Men prisstegringstakten är fortfarande för hög med våra ambitioner när det gäller sysselsättningen. Det är där problemet ligger. Med våra ambitioner när det gäller sysselsättning, levnadsstandard och höjda reallöner är 5 90 fortfarande för mycket. Vill man därmed säga att den tredje vägens politik har misslyckats måste man visa alternativen. De enda alternativ som det då kan handla om är lägre efterfrågetakt, lägre sysselsättning och mindre utnyttjande av resurser. Det recept som ni anvisar i dag — en sänkning av skatterna med 5 eller 10 miljarder, eller vad det nu kan bli fråga om — kommer ju att öka efterfrågetrycket och öka trycket på arbetsmarknaden. Anne Wibble säger att alla väl vet att man genom att ge de anställda del i resultaten ökar motivationen i arbetet. Ja, det kan det göra. Det kan öka motivationen för att arbeta. Men motivet för vinstandelar och bonussystem i detta fall skulle ju leda till lägre löneökningar, och det är något helt annat. Jag kan inte se att det som Anne Wibble talar om som lösningar för den offentliga sektorn löser detta problem. Det pågår försök på det statliga området för att öka produktiviteten genom olika förändringar i verksamheten och i organisationen, men även med metoder som kan ge utslag i form av pengar i de anställdas lönekuvert. Men det är fortfarande inget som löser problemet med spänningarna mellan olika områden i vår ekonomi. Naturligtvis är det inte heller rimligt att man inom sjukvården eller inom andra liknande verksamheter talar om vinstandelar, att det är del i resultatet man får. Sedan gjorde Anne Wibble en intressant deklaration. Hon garanterar att folkpartiet inte kommer att medverka till en försvagning av de offentliga finanserna, och det är utmärkt. Låt mig då påminna om några av de notor som folkpartiet i så fall måste hitta betalning till. Som exempel kan nämnas det gamla förslaget, som såvitt jag förstår fortfarande är aktuellt, om eget rum i långvården, uppskattat till en kostnad på 20 miljarder, fördubblad u-hjälp till en kostnad av 10 miljarder, det familjepolitiska förslaget till en kostnad av 9 eller möjligen 5 miljarder beroende på hur man räknar och skattesänkningar på 10 miljarder. Om jag summerar detta blir det mellan 45 och 50 miljarder kronor. Jag skall med stort intresse avvakta och se fram emot de finansieringsförslag som folkpartiet lägger fram för att klara av alla dessa löften. Gunnar Björk anser att sanningen plågar, och det är möjligt. Men jag tycker, för att göra slut på denna debatt oss emellan, att Gunnar Björk skall läsa en mycket färsk historieskrivning av Hans Bergström i hans doktorsavhandling. Där framgår det med största möjliga tydlighet att en av de stora olyckorna som de borgerliga partier, som senare bildade regering, råkade ut för var att de just under åren 1974-1976 hade framställt sig som de främsta talesmännen för en mycket expansiv ekonomisk politik, och det var den expansiva ekonomiska politiken som de sedan förde i regeringsställning. Gunnar Björk säger att en fantastiskt fin insats för att dämpa inflationen är att behålla den allmänna löneskatten i de överhettade områdena och döpa om den till överhettningsavgift. Jag skall påminna om att vi har ett försök i gång med differentierade arbetsavgifter för att stimulera utvecklingen i Norrbotten. Hittills har resultaten varit ganska magra. Det är också intressant att notera att kamraterna på den borgerliga sidan i övrigt kallar detta för en straffskatt som skulle drabba verksamheten i vissa delar av landet. Men jag gratulerar centern som satte i gång denna debatt inom borgerligheten. Slutligen, herr talman: I vår förra debatt för två dagar sedan bad jag Lars Tobisson förklara med vilka metoder moderata samlingspartiet vill strama åt den privata konsumtionen. Han sade då att det inte skall ske genom skattehöjningar utan att det skall ske genom nedskärningar av de statliga utgifterna. Då vill jag upprepa frågan i dag. Vilka offentliga utgifter anser moderaterna skall skäras ned för att dämpa den privata konsumtionen, som tydligen också enligt Lars Tobisson för närvarande ökar för snabbt?

Herr talman! De utgiftsbesparingar som vi vill göra har vi redovisat i förslag här i riksdagen, och det kommer vi också att göra i januari med anledning av den budgetproposition som Kjell-Olof Feldt inte vill gå närmare in på. Han undrade om vi hade något annat mål än 4 96 när det gäller de statliga löneförhandlingarna. Vi har anslutit oss till målsättningen 3 96 som har uttryckts i en regeringsproposition. Men förslaget om en ram på 4 96 skickade regeringen i väg till statens arbetsgivarverk utan att först förelägga det för finansutskottet, som handlägger lönefrågorna här i riksdagen. Därför har vi inte haft möjlighet att ta ställning till denna ram. Vi fick den intressanta upplysningen att vi i budgetförslaget får både ett balansoch ett skräckalternativ. Jag tycker att det verkar som om finansministern inser att det är skräckalternativet som gäller. Slutligen: Prisoch lönetrenden skulle ha brutits, enligt finansministern. Nej, det är fel. Det är ju vårt problem att vi inte har fått ned den underliggande inflationen i landet och att lönestegringen går alldeles för snabbt. Det är ju detta som vi diskuterar. Det verkar efter denna debatt som om finansministerns enda recept fortfarande är en förhandlad inkomstpolitik av SAMAK-modell. Han vill inte förstå att vi på den borgerliga sidan inte kan vara med på detta när vi ändå talar om statlig inblandning i form av skattesänkningar. Men jag vägrar helt enkelt att tro att finansministern inte ser skillnaden mellan å ena sidan att sitta i ett organiserat trepartssamarbete med löntagare och arbetsgivare och där byta skattesänkningar mot lägre lönepåslag och å andra sidan att i förväg lägga fast de förutsättningar på bl.a. skatteområdet som arbetsmarknadens parter har att rätta sig efter när de sedan fritt förhandlar om löner. Vi moderater vill ha en klar rollfördelning mellan politiker och förhandlare. Vi slår vakt om den fria avtalsrätten, men betonar att det är en frihet under ansvar. Statsmakterna skall i förväg ange ramen för förhandlingsarbetet, och sedan får parterna själva svara för att lönerna inte drivs i höjden på ett sätt som urholkar vår konkurrenskraft och orsakar konkurser och friställningar. Det ankommer naturligtvis alltid på det allmänna att dra försorg om dem som drabbas av följderna av för stora löneökningar. Men det får inte ske till priset av att man lyfter av parterna deras ansvar med hjälp av devalveringar eller subventioner till företag som blir olönsamma. Om staten sätter ett tak för löneutgifterna på sitt eget område, ser jag det, som sagt, inte som något otillbörligt ingrepp i förhandlingsrätten. Det är ett sätt för den statliga arbetsgivaren att klargöra var den ekonomiska gränsen går. Skall lönerna höjas mer måste det ske indragningar på annat håll. Men vad man kan kritisera regeringen för i detta fall är att den som politisk beslutsfattare inte ser till att utrymmet under taket blir tillräckligt stort för att löntagarna skall klara sin köpkraft. Då går det nämligen även med 3 96. För detta krävs det i första hand sänkta marginalskatter. Men jag har förstått att det i fråga om detta inte finns något hopp för nästa år att hämta hos finansministern.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt började sitt inledningsanförande på ett sätt som jag tycker är mycket karakteristiskt för honom. Han sade nämligen att regeringens ekonomiska politik har präglats av en förstärkning av konkurrenskraften och en god portion tur. Vad det handlar om är devalvering och tur. De lärdomar som man skall dra av detta för framtiden är ändå förhoppningsvis att devalvering är utesluten och att turen har tagit slut, och att vi inte får någon mer draghjälp. Vad som då återstår för en regering är naturligtvis att visa något slags prov på skicklighet, och det är den skickligheten som nu ställs på prov. Läget är egentligen värre än vad som framgår av proposition 60 som ligger till grund för dagens debatt. Häromdagen publicerades emellertid nya handelsbalanssiffror, som visar en försämring i förhållande till året dessförinnan med 1 miljard; överskottet halverades alltså. Prognoserna för perioden 1986-1988 visar i stort sett en — Prot. 1987/88:47 halvering av handelsbalansöverskottet och en försämring av bytesbalansen 17 december 1987 en ökning av underskottet i detta fall - med ungefär 11 miljarder perår. Detta = rm. po. ocg or är ännu mer bekymmersamt än vad man skulle kunna tro. Det betyder att regeringens skicklighet, om man så får säga, blir av ännu större betydelse än den skulle ha varit om läget hade varit gynnsammare. Jag tycker att finansministerns inlägg i dagens debatt har varit föga hoppingivande — tvärtom präglades det av en väldigt stor uppgivenhet. Vad han egentligen har velat säga är att han inte kan göra någonting, att han inte kan se någon lösning, att han tycker att oppositionens förslag är dåliga men att han inte har mycket att komma med i stället. Jag tycker det är väldigt defaitistiskt och väldigt bekymmersamt för Sverige. Flera av de förslag som oppositionen har lagt fram är väl värda att prövas. Och något borde kanske finansministern se på historien. Han sade inledningsvis att inkomstskatterna hade sänkts något sedan 1983, genom en uppgörelse med mittenpartierna. Även om sambandet naturligtvis inte är självklart har kostnadsökningarna på lönesidan dämpats något, från ungefär 10 96 i slutet av 1970-talet till kanske 7-8 90 och t.o.m. något lägre för närvarande. Det är väl inte omöjligt att marginalskattesänkningarna har haft något slags inverkan på denna utveckling. Eftersom det finns mycket starka skäl att tro att det faktiskt har varit så, finns det också anledning att gå vidare på denna väg. Avslutningsvis skulle jag bara en gång till vilja uppmana finansministern att återkomma i budgetpropositionen med ett konkret förslag till sänkning av marginalskatterna. Jag skall då inte klaga på ryckighet och annat utan faktiskt berömma regeringen.

Herr talman! Något som är ganska intressant med den här debatten är att det har ställts ganska många frågor och getts ganska få svar. Beträffande åtstramningen har jag frågat Arne Gadd två gånger och finansministern två gånger och hittills utan resultat: Hur slår egentligen detta med 7 miljarder i ofinansierade medel? Vad innebär det att 20 miljarder i skattefondsparande släpps? Är detta den strama socialdemokratiska politik som man vill föra? Beträffande överhettningsproblemen är regeringen tydligen nöjd med trafiksituationen och bostadssituationen i storstadsregionerna, eftersom den inte vill göra någonting. På vilket sätt vill socialdemokraterna dämpa överhettningen? Jag tror att alla partier är intresserade av att få svar på denna fråga. Vi har hittills inte lyckats få något svar. När det gäller sparandet säger socialdemokraterna att man vill gynna hushållssparandet. Men de åtgärder som föreslås är inte särskilt omfattande och förtroendeingivande. Det är uppenbart att socialdemokraterna saknar en ordentlig sparpolitik. Slutligen om detta med utdelning av julböcker. Jag har rekommenderat Arne Gadd att läsa en roman om fördelningspolitik och miljöfrågor. Kjell-Olof Feldt rekommenderade mig att läsa en doktorsavhandling. Sådana brukar inte vara så väldigt lättlästa, men jag skall naturligtvis söka upp boken. Om jag får rekommendera Feldt någon julläsning, skall jag rekommendera långtidsutredningen. Det är intressant läsning, eftersom man 49 där lägger en stor del av skulden på den ekonomiska politik som fördes 1974-1976. Aldrig, varken förr eller senare, har lönekostnaderna ökat med 40 90. Detta bär socialdemokraterna ansvaret för. Jag sade redan tidigare att socialdemokraterna har ett stort ansvar för den politiken. Denna bok önskar jag att Kjell-Olof Feldt läser under julhelgen.

Herr talman! Jag fick inget svar från finansministern om vad han hade tänkt sig för medel, om det var tvångslagar, och hur i all världen det går ihop med att införa tak när vi har både nödvändiga verksamheter och lågavlönad personal. Det är inte så enkelt som Arne Gadd säger, att man bara minskar en del verksamheter som inte är så viktiga. Nu blir debattordningen sådan att jag får finansministerns svar när jag inte längre har någon replikrätt. Situationen är likadan som under utskottsrundan. Jag tycker inte om det — det är ett mönster som börjar komma igen. När man lyssnar på debatten kan man märka att finansministern framträder som de lågavlönades försvarare gentemot borgarna och säger att han minsann vill sätta taket vid 4 96 men att de borgerliga är usla och vill sätta det vid 3 96. Om detta är skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig fördelningspolitik förstår jag naturligtvis att det blir väldiga protester bland lågavlönade. Jag har litet svårt att förstå vad det är för fel om någon som får 7 000-7 500 kr. i månaden begär 8 000-8 500 kr. i månaden, när man vet hur lågavlönades ekonomiska verklighet ser ut. Om man dessutom synar en del uttalanden över förslaget om lönetak finner man att det egentligen inte blir något rakt tak utan ett snedtak. En del av pengarna skall användas för de högavlönade, som hotas att sugas ut till den privata marknaden, därför att den offentliga sektorn har svårt att bjuda emot. Då blir det ännu mindre kvar till de väldigt många lågavlönade som finns inom detta avtalsområde. Finansministern ironiserar och säger att bagarna tydligen har mycket pengar och att folk under avtalsrörelsen i övrigt sneglar på varandra, ungefär som om de inte skulle ha något som helst ekonomiskt sinne eller skulle förstå problemen i den ekonomiska politiken. Jag skulle vilja kontra med att säga att de ser sin egen verklighet — den prisutveckling som de har varit med om och den tillväxt i spekulationsekonomi som de har tvingats åse. Detta gör att de naturligtvis ställer krav på sin egen verklighet. Jag var på en turné under den riksdagsfria veckan och träffade folk på verkstadsgolvet. En kille som jobbar på ett stort verkstadsföretag berättade följande. 1980 fick vi lära oss att vi skulle hålla igen lönerna därför att vinsterna behövde gå upp. Nu har vinsterna gått upp. Spekulationsekonomin har rasat fritt i fem år. Nu rasar börsen. Nu får vi lära oss att hålla igen lönerna därför att börsen rasar. Vad har vi egentligen fått ut av vår återhållsamhet och vårt ansvarstagande? Kunde vi inte ha fått högre löneökningar och en bättre situation på vinsternas bekostnad? Då sammanfattade han mycket viktiga centrala frågor i ekonomisk politik och kostnadsutveckling som handlar om löner, priser och profit. Det finns faktiskt en skrift om detta också, som rekommenderas till läsning för alla kammarens ledamöter.

Herr talman! Jag får väl acceptera att också Lars Tobisson hukar sig bakom 17 december 1987 budgetpropositionen och januari månads motionsskrivningar. Men förvänt= = Tmam bom. mr or ningarna ökar faktiskt på vad man skall kunna åstadkomma. Det är också intressant att notera att de borgerliga partierna tydligen tyckte att 3 90 utgiftsbegränsning för de statliga löneökningarna egentligen hade varit bättre. Nu säger man kraftfullt nej till förhandlad inkomstpolitik, och det kan vara en respektabel ståndpunkt. Men säger man ja till skattesänkningar, då får arbetsmarknadens parter tydligen inte göra några åtaganden i förväg, inte ens om de vill får de inte göra det. För att formulera problemet på annat sätt: Om inte bara Landsorganisationen, som redan gett uttryck åt detta, utan även andra organisationer på arbetsmarknaden skulle uttala att de nu är beredda att helt frivilligt gå in i överläggningar som handlar om skatter och löner, menar de borgerliga partierna då att regeringen måste säga nej? Jag vet att ni inte har möjlighet att svara nu, men svaret kanske vi kan få i någon form. Intar ni en så principiell, doktrinär ståndpunkt mot att regeringen över huvud taget samtalar med arbetsmarknadens parter, att vi t.o.m. skall säga nej i en sådan situation? Däremot är vi helt ense om att vi skall säga nej till devalveringar och subventioner som en lösning på de problem som eventuellt kan komma att skapas under den närmaste framtiden. Jag tror att det är oerhört viktigt att åtminstone tre av riksdagens partier ger så klart uttryck åt detta. Anne Wibble säger att det är slut på turen. Det är möjligt, men man vet aldrig riktigt. Turen kan komma åter. Hon säger att läget är ännu mer bekymmersamt än vad vi har trott därför att handelsbalansens överskott ser ut att halveras 1987. Men den intressanta frågan är: Varför försämras handelsbalansen? Det beror inte på att vår export år 1987 går mycket sämre — den har gått rätt bra — utan huvudförklaringen till nedgången i handelsbalansens överskott och försämringen av bytesbalansen är den höga inhemska efterfrågan, den snabba ökningen av importen som i sin tur i hög grad har byggt på den samtidiga uppgången av konsumtion och investeringar. Jag måste nu påminna oppositionspartierna om att vi insåg detta redan i våras och lade fram en rad förslag för riksdagen som syftade till att begränsa framför allt uppgången av konsumtionen. Sedan har vi vidtagit andra åtgärder för att försöka dämpa investeringsuppgången. Men när vi lade fram förslagen om att dämpa ökningen av konsumtionen, vad gjorde ni då? Jo, ni sade nej till alltihop! Det var nämligen litet otrevligheter inbyggt i förslaget. Det var bara vänsterpartiet kommunisterna som ställde upp, så att vi fick en viss höjning av bilaccisen. Men det ser ändå ut att bli en rekordhög import av bilar i år. När då problemet beskrevs som att efterfrågan var för hög, sade ni nej och ville inte hålla med om den beskrivningen. I dag — när det är för sent att göra någonting åt 1987 — står ni här och larmar om att regeringen inte har gjort någonting, att regeringen har varit passiv. Men ni hindrade oss från att göra någonting då. Ni utnyttjade era röster för att försöka stoppa en viss åtstramning av politiken. Ni har alltså inga meriter att åberopa i fråga om att ni skulle ha insett problemen före regeringen eller haft några lösningar på dem. Tvärtom förhindrade ni en justering av politiken i våras som hade 51 kunnat ge ett bättre utfall, t.ex. för bytesbalansen, än vad vi faktiskt får. Gunnar Björks olika analyser och teorier har jag litet svårt att hänga med i. Nu säger han att storstäderna, där man har problem med trafiken och ont om bostäder, just därför behöver högre arbetsgivaravgift än i övriga delar av landet. Men inte blir det väl fler bostäder och färre bilar i Stockholm om de betalar 2 26 mer i löneskatt? Jag trodde inte att det var ett sätt att stimulera bostadsbyggandet på. Inte heller tror jag att någon ställer undan bilen äv samma skäl. Gör alltså inte mer av denna centerpartistiska särlösning än vad den möjligen duger till, nämligen att göra det något dyrare att arbeta och bo i Stockholm. Det är väl vad förslaget innebär. Sedan måste jag faktiskt invända mot något som jag tyckte var i fräckaste laget. Det släpps loss en massa pengar nu genom det gamla skattesparandet. Men det var ju inte vi som införde det, Gunnar Björk. Det infördes mot våra bestämda protester och invändningar. Vi frågade just: Vad händer när de fem åren har gått och pengarna kommer loss? Det är ju problemet med den typen av tidsbundet, skattesubventionerat sparande. Det är ni som har skapat det problem som vi nu måste ta hand om. Det kanske går att framföra detta någon annanstans, där det inte finns någon närvarande som har kvar något av sin minnesförmåga, men här går det definitivt inte. Herr talman! Om den här veckans två debatter kan jag inte säga att de har varit så fruktbara. Möjligen har vi kommit en bit på väg, så att vi inte bara är ense om målen utan också har definierat problemen på samma sätt. Det stora avståndet är inte längre att vi påstår att problemen är olika, utan vi har ungefär samma uppfattning om vari problemen består. Oppositionen väljer i det här läget att satsa på vad man tror är ett säkert kort i en valrörelse, nämligen sänkta skatter, och det kan jag förstå. Jag respekterar i och för sig att man tror att detta skulle vara en lösning i det korta perspektivet på våra ekonomiska problem. Möjligen är det här som vi hamnar i en litet svår debattsituation. Jag anser juatt skattesänkningar i det längre perspektivet skulle hjälpa oss att lösa våra problem, men jag tror inte att det i en akut situation med en överefterfrågan är någon lösning att sänka skatterna — och det är vad jag har försökt säga nu i två dagar. Jag vågar ändå uttrycka förhoppningen att man när budgetpropositionen kommer håller fast vid grundlinjen att vi skall fortsätta att föra en stram politik i Sverige, att ökade utgifter skall finansieras och att skattesänkningsförslag inte skall läggas fram enbart i syfte att värva röster utan måste ha en klar samhällsekonomisk och statsfinansiell motivering. Jag vill sluta med att önska herr talmannen och andra här närvarande en god jul. Det har varit mycket rekommendationer om läsning, och jag fått rådet att läsa om långtidsutredningen. Jag har faktiskt läst den en gång och tänker inte läsa den en gång till, för jag har annan läsning. Skulle jag rekommendera Gunnar Björk och möjligen också andra företrädare för oppositionen någon läsning är det inte en roman jag vill rekommendera utan en bok som handlar om verkligheten och om vad man kan ställa till med inom politiken: Barbara Tuchmans Dårskapens vägar.

Herr talman! Man kan föra en stram finanspolitik genom utgiftsbegränsningar i stället för skattehöjningar. Om finansministern vill få stöd från folkpartiet bör han pröva med utgiftsminskningar i stället för med de skattehöjningar som vi ibland sade nej till i våras. Inte utan en viss stolthet anser vi väl ofta att Sverige nära nog motsvarar prototypen för ett modernt industriland. Likväl finns det ett par viktiga avsnitt i vårt lands ekonomi där vi inte alls lever upp till kraven på ett sådant land. Det närmast till hands liggande exemplet på detta är våra avtalsrörelser, där vi under många år i rad har misslyckats att hålla de nominella lönehöjningarna inom ramen för produktionstillväxten. Ett annat misslyckande — mindre beaktat i den allmänna debatten men sannolikt nästan lika viktigt som att undvika inflationsdrivande löneavtal — är utvecklingen av det svenska sparandet under de senaste sju åren. Från ett genomsnitt på 4 26 under 70-talet har sparandet successivt sjunkit, så att det i år t.o.m. blir negativt med hela 2,6 26. För ett industriland, med dess stora krav på löpande investeringar, innebär denna utveckling stora risker. Man kan spekulera över anledningen till att utvecklingen har blivit sådan, trots att både den politiska debatten och ett stort antal regeringsåtgärder har sysslat just med behovet av ett ökat sparande. Sparavdrag, skattesparkonton, skattefondkonton, allemansspar, allemansfond, spardelegationen — allt har utvecklats just för att uppmuntra sparandet. Varför har dessa åtgärder inte kommit i närheten av sitt syfte?

Mot denna mörka bakgrund av ständigt sjunkande sparande i vårt land framstår de i proposition 1987/88:60 bil. 2 punkt 1 föreslagna åtgärderna som i grunden helt otillräckliga. Från folkpartiets sida har vi inga erinringar mot den för nästa år föreslagna startbonusen för nya allemanssparare och ej heller några i fråga om det utökade antalet delägare i varje enskild allemansfond. Eftersom vårt parti länge efterlyst möjligheter att skattefritt ge gåvor till vissa ideella ändamål, hälsar vi med tillfredsställelse att denna princip nu godkänts av regeringen genom dess förslag till ideellt sparande via allemansfond. Men vår belåtenhet med den nya principen grumlas åtskilligt genom snävheten i bestämmelserna: endast den ”vanliga” avsättningen om 800 kr. per månad blir tillåten, och endast 2 96 av den ideella fondens värde må årligen avsättas! Vi accepterar därvidlag att dessa avsättningar endast får göras till några få, på förhand bestämda ideella sammanslutningar men ej begränsningen av insättningen till maximalt 800 kr. och inte heller begränsningen av den ideella avsättningen till blott 2 96 av kapitalet. I reservation 1 har vi därför föreslagit att avsättningen om 800 kr. skall få göras utöver den vanliga avsättningen på 800 kr. till ”icke-ideellt” allemanssparkonto och att avsättningen skall få göras med en procentsats som motsvarar halva det under varje tidrymd gällande diskontot. Utan dessa förändringar blir de ”ideella” avsättningarna i praktiken så små, och förenade med så mycket administrativt arbete, att värdet av den nyinförda principen avsevärt minskas. Krånglig administration av två system samtidigt är också huvudanledningen till att folkpartiet i reservation 4 tillsammans med moderaterna avvisar ett i propositionen föreslaget, men ännu ej framlagt system till nytt bosparande för ungdomar, kopplat till allemanssparandet. Det finns redan, hos flertalet banker och kreditinstitut, system av typen spara-låna-till-bostad. Att komplettera dessa system med ett nytt förefaller onödigt, i synnerhet som allemanssparandets skattebefrielse är mindre viktig för ungdomar med låga inkomster och ingen eller låg förmögenhet. Centerns moderniserade förslag till privata investeringskonton är intressant, i synnerhet som man nu har satt långsiktigt sparande i förgrunden.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

Herr talman! Vi har ju här diskuterat både finansutskottets betänkande 10 och, nu senast, finansutskottets betänkande 9 om sparstimulerande åtgärder. Som vi har märkt går det ju inte att isolera dessa frågor från varandra, och frågan om sparandet har ju berörts i den tidigare debatten. Att så är fallet framgår också av talarlistan. Trots att det i den här frågan finns reservationer från både centern och moderaterna, skulle ju debatten komma att föras mellan enbart Lars De Geer och mig, eftersom Görel Thurdin har strukit sig. Man skulle därför kunna glädja kammaren — som väntar på julfirandet — genom att göra debatten ganska kort. Jag skulle egentligen kunna begränsa mig till att rent formellt yrka bifall till förslagen i finansutskottets betänkande 9 på alla dess punkter och avslag på reservationerna. Men jag vill ändå kommentera något av det som Lars De Geer sade. Vi är ju alla bekymrade över hur hushållssparandet har utvecklats under 1980-talet. Den nedgång jämfört med 1970-talet som kom i början av 1980-talet — 1981-1983 — var ju mycket kraftig. Och man kan, som Lars De Geer säger, spekulera över anledningen. Det är också många som har gjort det. Så här i efterhand kan man väl säga att de reala inkomstminskningarna för hushållen spelade en stor roll — de uppgick till 5 96 under dessa år. Även nettoinvesteringarna i småhus minskade. Hushållssparandet har sedan legat på ungefär samma nivå under ett antal år. Men, som Lars De Geer också säger, ser vi återigen en minskning av hushållssparandet — en minskning som t.o.m. innebär att vi får ett negativt sparande. Hushållen har större utgifter än inkomster och lånar alltså till konsumtion. Detta är naturligtvis oroande. Det finns anledning att vidta åtgärder för att stimulera hushållssparandet. Vi gör det, och vi har gjort det tidigare. Också jag är litet fundersam över vad Gunnar Björk menar när han säger att vi inte skulle betala ut pengarna i skattefondssparandet— ett sparande som det faktiskt inte var vi som hade föreslagit. Eftersom Gunnar Björk är ny i finansutskottet, vill jag erinra om att vi ju har vidtagit åtgärder för att så att säga suga upp denna utbetalning. Under hösten har man ju fått sätta in 5 000 kr. extra på vinnarkonto, eller vad det nu kallas för i bankerna. Och under första kvartalet nästa år får man också sätta in 5 000 kr. extra på allemanssparandet. Syftet med detta är ju att just suga upp pengarna från det gamla skattefondssparandet, som ju var mycket olyckligt, eftersom det varje år lösgörs stora belopp som man på något sätt måste ta hand om. Jag tycker att folkpartiets intresse för det ideella sparandet är glädjande. Vi har ju valt att integrera detta med allemanssparandet, vilket medför att man måste följa de principer som gäller för detta sparande. En princip är att det högsta beloppet man får sätta in är 800 kr. per månad. Vi menar att man med dessa 800 kr. som gräns sedan får välja hur man skall fördela sitt sparande — banksparande i allemanssparande, fondsparande i allemansfond eller detta ideella sparande. Skulle beloppet vara högre, skulle man ju få mer än dubbelt så stora skattestimulanser. Och det kanske inte skulle vara riktigt ideellt, för då är det ju andra som får stå för det ideella. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 9 på alla dess punkter.
Herr talman! Att jag tog upp skattefondssparandet berodde på att jag undrade hur stram den finanspolitik var som regeringen förde, när det är så pass mycket pengar som utbetalas från detta sparande och eftersom det råder oklarheter i avtalsrörelsen. Det var alltså i detta sammanhang som jag tog upp skattefondssparandet.

Herr talman! Vid gårdagens debatt om bostadsutskottets betänkande 5 angående nytt planoch bostadsverk framgick att det för utskottsmajoriteten primära målet är att få till stånd en lokalisering utanför Stockholmsregionen. Man ansåg dessutom att beslut angående lokalisering skulle fattas utan att frågan hade studerats med avseende på kostnader och konsekvenser och utan att förhandla med bostadsstyrelsens och planverkets personal. Riksdagens beslut om återremiss av ärendet till bostadsutskottet för ytterligare beredning har resulterat i att vi här i kammaren efter endast ett dygn åter har att ta ställning i frågan. Beredningen har lett till ett betänkande som är lika innehållslöst som det förra. Vid utskottssammanträdet, som varade i en halv timme, krävde vi att utskottet skulle utreda konsekvenserna av och kostnaderna för de olika lokaliseringsalternativ som hade föreslagits samt att detta underlag skulle remitteras till arbetsmarknadsutskottet för yttrande. Centerns och socialdemokraternas representanter avslog vår begäran med motiveringen att det inte behövs någon ytterligare beredning, eftersom dessa partier har majoritet i utskottet! Planverkets generaldirektör Lennart Holm uttalade i gårdagens Expressen att han efter återförvisningen nu såg mer optimistiskt på möjligheten att beslutet skulle skjutas på framtiden. Han yttrade vidare: ”Annars är det fråga om maktfullkomlighet. Då vägrar partierna lyssna på sakliga argument.” Det är hårda ord för att komma från en generaldirektör. Om de är berättigade eller ej kan var och en bedöma genom att ta del av bostadsutskottets summariska betänkande nr 7. Herr talman! Socialdemokraterna och centern har inte något sakligt underlag för sitt yrkande om lokalisering av planoch bostadsverket. Man vill inte heller ha det. Jag vill inte påstå att det är ett normalt beteende, men i detta ärende är det uppenbart att man inte vill ha ett material som redovisar effekter, kostnader osv. Varför? Slutsaten kan inte bli någon annan än att socialdemokrater och centerpartister i sitt inre är övertygade om att ett sådant beslutsunderlag skulle komma till ett anat resultat. Kanske Stockholm. Eller Kalmar, Agne Hansson. Eller Karlstad, Magnus Persson. Eller Haninge, Margareta Palmqvist. Herr talman! Utöver att yrka bifall till reservationerna 1 och 6 vill jag avslutningsvis säga följande. Jag sade i går att handläggningen av detta ärende är ett av de mest slående exemplen på beslutsordningen ”handla först —tänk sedan” som jag upplevt i riksdagen. Bostadsutskottets centerpartister och socialdemokrater har nu haft möjlighet att tänka först. De avstod.

Herr talman! Vi har från tre politiska partier i riksdagen, folkpartiet, moderaterna och vpk, krävt en utredning över olika lokaliseringsförslag för bostadsverket. Vi har haft mycket starka skäl för detta krav. Det finns nämligen ingen utredning. I går fattade därför riksdagen ett beslut om att — Prot. 1987/88:47 återremittera hela betänkandet till bostadsutskottet för ny behandling, med 17 december 1987 uppgift att ta fram ett underlag för beslut över bostadsverkets lokalisering. Id mdr går kväll snabbinkallades utskottet för att behandla denna begäran. Vi har från folkpartiet, moderaterna och vpk återigen begärt det underlag som jag i gårdagens debatt utförligt motiverade och begärde. Jag skall därför här kort repetera: 1. Vi begär en ekonomisk utredning över de olika lokaliseringsförslagen. I dag finns ingen sådan utredning. 2. Vi begär en utredning om kommunikationsmöjligheterna till resp. ort. I dag finns ingen sådan utredning, 3. Vi begär en utredning om hur bostadsverkets verksamhet kan påverkas av en utlokalisering. 4. Vi begär att riksdagens arbetsmarknadsutskott ges tillfälle att yttra sig över lämplig utlokaliseringsort. Herr talman! Jag skall ge riksdagen en fullständig redogörelse över hur bostadsutskottets majoritet har hanterat denna begäran vid utskottssammanträdet i går kväll. Från centerns och socialdemokraternas sida fullständigt struntar man i att inget utredningsmaterial har tagits fram. Centern och socialdemokraterna har bestämt sig, och då behövs tydligen inget utredningsmaterial. Vi i folkpartiet, moderaterna och vpk har förvägrats att ens få till stånd en utredning. Herr talman! Är detta stilbildande för riksdagens arbetsformer? I så fall är detta förödande för framtiden och stärker politikerföraktet på ett kusligt sätt. Daniel Tarschys kommer här senare i sitt anförande att ta upp just dessa konsekvenser. Om det kommande riksdagsbeslutet i dag också skulle bli att riksdagen avvisar förslaget att en utredning genomförs, vill jag uttrycka en mycket stor oro över hur de närmaste årens bostadspolitik kommer att hanteras. Vi har en mycket besvärlig situation på bostadsmarknaden. Därtill ställs extra stora krav på bostadsverket nu när PBL och NRL skall genomföras. Centern och socialdemokraterna i bostadsutskottet genomdriver nu ett beslut utan något beslutsunderlag, utan att veta konsekvenserna. Något intresse för den berörda personalen tycks heller inte finnas. Jag är djupt upprörd och besviken över denna ”praktfulla nonchalans”, över att man inte ens velat ta fram ett beslutsunderlag i en sådan här viktig lokaliseringsfråga. Herr talman! Jag vill därför starkt uppmana riksdagens ledamöter att stödja reservation 6 från folkpartiet och moderaterna om att en utredning genomförs i lokaliseringsfrågan.

Herr talman! Jag beklagar verkligen att utskottsmajoriteten bestående av socialdemokrater och centerpartister inte visat minsta vilja att ge möjlighet att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av en utlokalisering av planoch bostadsverket. Utskottets majoritet står fast vid sitt förslag trots alla tidigare argument som anförts och som anfördes i gårdagens riksdagsde 57 batt och som visar att verkets lokalisering praktiskt taget inte varit föremål för någon beredning alls. Något sakligt och väl genomarbetat beslutsunderlag föreligger fortfarande inte. Man är inte heller nu beredd att ta någon hänsyn till att alla tidigare diskussioner om sammanläggning av de två verken resulterat i att verket skulle vara kvar och att löften om detta också har getts från regeringens sida. Man ger genom sin tjurskallighet ny näring åt politikerförakt och visar bristande respekt för alla dem som jobbar inom statsförvaltningen. I vpk-reservation nr 7 föreslås att ytterligare överväganden skall göras om det nya verkets lokalisering och att sådana överväganden skall sättas in i ett större regionalpolitiskt sammanhang, där även andra lokaliseringsförslag redovisas av regeringen. De mycket grannlaga överväganden som lokaliseringsbeslut av den omfattning det nu handlar om alltid måste innefatta kan därigenom tillgodoses. Det skulle också ge utrymme för riksdagens arbetsmarknadsutskott att bedöma frågan. Olika lokaliseringsalternativ måste belysas och följderna av en eventuell utflyttning klarläggas. I reservationen föreslår vi sammanfattningsvis att riksdagen begär ytterligare överväganden och att regeringen — om en omlokalisering anses lämplig — kommer tillbaka till riksdagen med eventuella förslag. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen. I reservation 6 av folkpartiet och moderaterna framhåller man också att underlag för beslut i frågan saknas och att en omlokalisering kan prövas först när tillräckligt material föreligger. Man föreslår att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att ytterligare överväganden bör göras i lokaliseringsfrågan, och vi kommer från vpk att i andra hand stödja den reservationen, om voteringssituationen blir sådan. Herr talman!

Nu har detta inte skett, och det beklagar jag, som sagt.

Herr talman! Som sagts i debatten behandlades under gårdagskvällen det återförvisade ärendet av bostadsutskottet. Vi har lyssnat till de skäl minoriteten haft för en återförvisning och frågat vilket material man velat ha fram. Utskottets majoritet har därvid funnit att något nytt utöver vad som var känt vid den tidigare behandlingen av ärendet, både i utskottet och här i kammaren, inte har framkommit. Utskottets majoritet hemställer därför nu om att kammaren fattar beslut i ärendet i enlighet med vad som anförs i betänkande 7. För att undvika upprepningar ber jag att få hänvisa till vad jag anförde i mina anföranden vid gårdagens behandling. Låt mig så något kommentera det särskilda yttrandet från representanterna för moderaterna, folkpartiet och vpk, där behandlingsfrågan tas upp. Där finns egentligen inget nytt utöver vad som tidigare framförts, att ärendet behöver vidare övervägas. Man vill göra gällande att ärendets behandling varit alltför komprimerad. Jag vill bestämt tillbakavisa det påståendet. Prot. 1987/88:47 Ärendet har beretts på precis det sätt som vi alltid gör i bostadsutskottet. En 17 december 1987 klar majoritet anser också att tillräckligt beslutsunderlag finns för att fatta Förnyad behandling av beslut. 4 Vid en direkt fråga från mig om vad som ytterligare önskades utrett Srende.om ett yltplän: : 8 g yHerig och bostadsverk framkom heller inga nya krav utöver vad som tidigare framförts. Invändningarna gäller främst lokaliseringsfrågan, som ju har diskuterats. Man har efterlyst ekonomiska beräkningar för utlokaliseringen, och man vill veta mer om hur verket kan fullgöra sina uppgifter i Karlskrona, dels med hänsyn till personalsituationen och risken för kompetensförluster då ett stort antal personer inte flyttar med, dels med avseende på att kontakterna med övriga landet skulle försvåras. Får jag då säga, utöver vad jag sade i går, att ett ytterligare utredningsmaterialiså fall måste fotas på antaganden om vissa variabler. Något annat finns ju inte att gå efter. Vad vi vet i dag är erfarenheterna från tidigare utlokaliseringar på 1970-talet. Dessa är tillräckligt många för att dra slutsatser. Vi vet att kostnaderna blir höga i inledningsskedet, medan en utlokalisering ger samhällsekonomiska vinster på längre sikt. Vi vet att det blir en effektförlust i samband med omlokaliseringen, som dock ger bättre effekt och ökade kunskaper efter några år. Kontaktproblematiken är också känd. Låt mig påminna om att vi i betänkandet har ställt mycket höga krav, såväl beträffande ekonomi som annat, på kommunen och på staten för att utlokaliseringen skall kunna genomföras. Herr talman! Ett nytt planoch bostadsverk kan inte få vara annorlunda än någon annan statlig myndighet som har utlokaliserats. Ett verk som skall ha hand om planeringen i hela vårt land måste också kunna lokaliseras ute i landet och inte enbart i Stockholm. Det är ju tvärtom så att den storstadsmiljö som finns i Stockholm, och som naturligtvis våra planerare lever i och påverkas av, inte finns någon annanstans i landet, medan miljöer som skapas i Karlskrona för de anställda är rikligt företrädda över landet. Detta faktum ser jag snarare som nyttigt för verkets funktion; i varje fall kan det inte vara skadligt. För dem som agerar i den här debatten — Knut Billing från Stockholm, Erling Bager från Göteborg och Daniel Tarschys från Stockholm, som kommer efter mig på talarlistan — tror jag det vore nyttigt med litet klimatombyte. När ni får större erfarenhet av hur verkligheten ter sig ute i landet kanske ni får anledning att bli litet nyanserade i er kritik och i debatten. Om man studerar reservation 6 i bostadsutskottets betänkande 7, finner man lätt hur väl det stämmer med ert agerande att här kritisera I formalia. Ni är så djupt oense internt, ni vill vara vän med alla, ni vågar inte ta ansvar för ett svårt beslut. I en sådan situation av beslutsinkompetens i de egna grupperna är det naturligtvis lätt att bli ense om en kritik av handläggningen av frågan. För de moderater, folkpartister och kommunister som vill utlokalisera vore det ärligare att ge personalen det raka beskedet nu. För dem som inte vill utlokalisera vore det ärligare att rakt ut argumentera för Stockholm som lokaliseringsort. 59 Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3 och 5 i bostadsutskottets betänkande 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Agne Hansson sade att det här var en helt normal beredning från bostadsutskottets sida. Jag vill dock inför kammaren säga att detta inte är riktigt. Detta är en onormal beredning. I bostadsutskottet brukar vi vara måna om att se till att det finns ett sakligt underlag för de frågor som kammaren skall fatta beslut om. Men Agne Hansson är ju ganska ny som ordförande i bostadsutskottet, så han har naturligtvis inte den erfarenhet som krävs för att göra en korrekt bedömning av den frågan. Sedan säger Agne Hansson att något nytt inte har framkommit. Nej, tacka katten för det, när Agne Hansson och socialdemokraterna med majoritetsdiktat har hindrat kammaren från att få ett fullständigt material! Därför kan det inte ha kommit fram någonting nytt.
Herr talman! Jag vill också anknyta till detta med att det skulle ha framkommit någonting nytt, vilket framfördes i går när bostadsutskottet återigen hade sammanträde.

Jag ansåg det vara ganska klart — och det anser jag fortfarande — att underlaget i denna fråga inte är tillfredsställande. Jag anser fortfarande att något sakligt och genomarbetat beslutsunderlag inte föreligger. Det var mitt motiv i går. Det var mitt motiv vid sammanträdet med utskottet, och det är fortfarande mitt grundläggande motiv i diskussionen om behandlingen.

Personalen måste alltså få lugn och ro så att man kan klara den nedbantning med 60 människor som det bl.a. är fråga om. Vid en prövning i ett större sammanhang av olika utlokaliseringsobjekt är det däremot inte uteslutet att frågan om en utlokalisering också av detta nya verk kan komma upp. Detta är ungefär det besked som vi har gett.

Jag tror inte att vi är betjänta av det i nuläget.
Prot. 1987/88:47 Herr talman! I går hade vi en grundlig debatt i den här frågan, där vi 17 december 1987 motiverade våra starka skäl för en utredning — det finns ju ingen sådan. Men : : - S Förnyad behandling av vi talar uppenbarligen för döva öron. Centern och socialdemokraterna har bestä ig fö dri jökslissring. tillivärjö' osie. STvdli ärende om ett nytt planestämt sig för att genomdriva en utlokalisering till varje pris. Tydligen — Och bostadsverk behövs det inget underlag när de här två partierna vill genomdriva en sak. Agne Hansson påstår att man i bostadsutskottet brukar agera på det här sättet när det gäller beslut av denna typ, utan att ha något utredningsmaterial och enbart på grundval av motioner. Man behöver inte ens en proposition från regeringen med förslag och motiv till dessa. Man bara tutar och kör, enligt Agne Hansson. Detta är fel, och det har Knut Billing redan påpekat. Sedan gör Agne Hansson jämförelser med tidigare utlokaliseringar på 60 och 70-talen. Han försöker att på något sätt ge kammaren en bild av att det gick till på ungefär samma sätt också då. Vill Agne Hansson påstå att utlokaliseringarna på 60 och 70-talen inte byggde på några utredningar, att detinte fanns något utredningsmaterial? Vidare: Vill Agne Hansson påstå att inte ens arbetsmarknadsutskottet tillfrågades då heller? Dessa frågor vill jag väldigt gärna ha svar på. I reservation 6 begär vi reservanter en förutsättningslös utredning när det gäller samtliga orter i detta sammanhang. Om den här reservationen går igenom i kammaren i dag, vet inte jag vad utredningen kommer att peka på. Förmodligen är Gävle en ganska stark ”kandidat”. Det är min bedömning. Men det är ju detta som utredningen skall ta reda på. Vågar inte centern och socialdemokraterna låta en utredning granska Karlskronaförslaget? Är ni oroliga för att en utredning kommer fram till någonting annat?
Herr talman! Det är bara att konstatera, Knut Billing och Tore Claeson, att vi är oense om huruvida det har gjorts en fullständig beredning eller inte och om beslutsunderlaget är tillräckligt eller inte. I det avseendet kommer vi alltså inte mycket längre. Jag har bara att hänvisa till alla de motiv som jag tidigare har hänvisat till för att hävda min uppfattning att så varit fallet. Tore Claeson gjorde en kommentar om personalen. Han vill ge beskedet till personalen att man nu skall få stanna kvar i Stockholm, att man skall få lugn och ro och att man nu kan börja jobba i den nya organisationen. Men om något år eller så, när det här börjar bli tillräckligt utrett, kan Tore Claeson möjligen tänka sig en utlokalisering, om det alternativet skulle visa sig vara lämpligt. Vilken trygghet ger Tore Claeson och alla ni andra som vill ha en utredning personalen med ett sådant resonemang? Det är ju den oklarheten som vi vill undvika. Personalen måste få ett besked för att man skall veta vad man har att rätta sig efter, och det är vad vi vill ge personalen här och nu. Sedan säger Erling Bager att vi endast har gått på motioner och motionskrav utan vidare utredningar. Men då vill jag fråga: Om man inte skall kunna ta upp förslag som enskilda ledamöter och partier har rätt att framlägga och fatta beslut om dessa, vad skall man då över huvud taget ha motionsinstitutet i parlamentet till? Det är märkligt att höra en representant 61 för oppositionen säga att man vill förringa parlamentets makt. Det är en mycket märklig inställning från en oppositionspolitiker. Slutligen: 70-talets utlokaliseringar blev utredda. De är t.o.m. också mycket grundligt utvärderade. Arbetsmarknadsutskottet har också behandlat dessa frågor. Vad vi säger är att man inte behöver göra om allt det arbete som en gång gjorts. Nu rör det sig ju om en av flera utlokaliseringar. Jag hänvisade i går till flera andra utlokaliseringsbeslut som har fattats utifrån 70-talets erfarenheter. Jag menar att det är fullt tillräckligt underlag för att man nu skall kunna ta ställning. Det är vad vi bygger vår inställning på. Vi är icke rädda för ytterligare utredningar, för vi vet i förväg vad för resultat som de kommer att ge.
Herr talman! Med hänsyn till skilda omständigheter skall jag i den här repliken begränsa mig till att säga att Agne Hanssons omsorg om personalen är lika ihålig som hans övriga argumentering här. Till det vill jag lägga: Vilken trygghet innebär det för personalen — det rör sig om 350 personer med familjer — att tvångsförflyttas till Karlskrona? Tänk över den saken, Agne Hansson!
Herr talman! Det förefaller vara på det viset att det inte längre går att nå Agne Hansson med argumentering. Han har låst sig vid en utlokalisering och vill inte ha någon utredning. Ändå har han mage att i slutet av sitt anförande säga: Vi är inte rädda för en utredning. Det är en logisk kullerbytta av stora mått. Att sedan vidhålla att bostadsutskottets sätt att arbeta — dvs. utan utredningsmaterial och utan någon proposition eller annat material som grund — är ett naturligt sätt att bereda ett så här viktigt ärende på är oerhört upprörande.
Herr talman! Vari består min kullerbytta, Erling Bager? Vi har en konsekvent linje, att vi vill ge personalen besked, och vi vet vilket resultat utredningarna ger. Jag vill säga till Tore Claeson att jag har all förståelse för personalen och dess problem — det har jag försökt säga flera gånger i denna debatt. Det finns dock många faktorer att ta hänsyn till. Har t.ex. Tore Claeson och andra i debatten tänkt på de 1 000 statligt anställda i Karlskrona som inte bara har fått flytta från Karlskrona utan dessutom förlorat sina jobb? De har inte ens haft ett jobb att flytta till. Det är ju ett av motiven till att vi måste aktivt arbeta för att skapa en bättre regional balans. Jag tycker att mina ärade meddebattörer borde offra mer energi på att åstadkomma resultat i regionalpolitiken, så att denna typ av beslut skall kunna undvikas.

Prot. 1987/88:47 Herr talman! Bostadsutskottet är åtminstone konsekvent — man visar 17 december 1987 samma nonchalans mot kammaren som mot de anställda i planoch Förnyad beharidling av ens 4 kap. 9 §. Nu vill jag ställa frågan till Agne Hansson: På vilket sätt har bostadsutskottet åstadkommit den ytterligare beredning som kammaren i går beställde av utskottet? Var vänlig att ge ett klart svar på den frågan! Jag utgår från att bostadsutskottet, liksom andra utskott, försöker följa riksdagsordningen. Kanske kommer Agne Hansson att svara att man har gjort som vanligt. Det är inte första gången det händer att sådana återremisser besvaras av utskottet med vändande post. Men detta är inte en vanlig behandling, Agne Hansson. Nämn ett enda exempel på att riksdagen tidigare, på basis av enskilda motioner, har beslutat om en så genomgripande förändring i statsförvaltningen som ni nu föreslår! Finns det något exempel i bostadsutskottets historia eller i något annat utskotts historia? Ta gärna äldre riksdagsledamöter till hjälp! Kan någon riksdagsledamot här i kammmaren erinra sig att riksdagen på basis av enskilda motioner har beslutat om en så stor och genomgripande förändring, utan att först gå till regeringen och be om ytterligare material? Det är naturligt när ett sådant förslag kommer upp. När vi i riksdagen anser att ett underlag är för bristfälligt går vi ofta till regeringen och ber om ytterligare material. Det finns inte något exempel — om inte Agne Hansson kan beslå mig med dåligt minne eller dåliga kunskaper — på att riksdagen på basis av enskilda motioner har beslutat om en så här genomgripande förändring utan att det har funnits stöd i en proposition eller i någon tidigare utredning. Så här gick det inte alls till på 70-talet, när riksdagen beslöt om utlokalisering. Då hade man solida utredningar bakom sig, som klargjorde ekonomiska konsekvenser, kontaktmönster och mycket annat. Då hade man också en klar tanke om att myndigheterna skulle grupperas så att det uppstod nya centra. Det har skapats ett centrum av försvarsmyndigheter i Värmland, ett centrum av trafikmyndigheter i Dalarna, ett centrum av socialförsäkringsmyndigheter i Medelpad, ett centrum av lantbruksoch skogsbruksmyndigheter i Småland och ett centrum av myndigheter för bygg-, bostadsoch markfrågor i Gästrikland. Denna tanke, som man hade på 70-talet på basis av goda och solida I utredningar, tycks vara helt fjärran för den majoritet i bostadsutskottet som nu föreslår att ett verk skall skickas ut till en stad där det inte finns någon myndighet med liknande inriktning. I stället säger man, vilket är häpnadsväckande, att när man väl har beslutat sig för en utlokalisering gäller det att fastställa vilken utlokalisering som regionalpolitiskt gör mest nytta. Så skrev den nu frånvarande bostadsministern i Dagens Nyheter i går. Och det är ungefär samma uppfattning som har utvecklats av utskottets talesmän här i kammaren. Man har alltså inte minsta tanke på att se till att verket skall fungera bra, att den statliga planoch bostadspolitiken skall fungera bra, att samspelet mellan denna myndighet och andra myndigheter och instanser i samhället 63 skall fungera väl, utan man ser det enbart i ett regionalpolitiskt perspektiv. Men det är inte ens en bra regionalpolitik att isolera ett verk på detta sätt, det är en dålig regionalpolitik. Vi har fått höra att det förekommit en vanlig behandling i bostadsutskottet, dvs. att man givit ärendet all den tid och den eftertanke som var behövlig. Därför får jag fråga Agne Hansson: Tror ni att någon annan beslutsinstans i samhället skulle kunna bete sig på detta sätt? Skulle t.ex. LRF, Slakteriförbundet, Folksam eller en facklig organisation efter 20 minuters föredragning av Karlskrona kommun kunna säga: Jaha, i Karlskrona kommun finns det lediga bostäder, dit flyttar vi hela vårt högkvarter, hela vår centralförvaltning! Skulle det vara möjligt för någon organisation eller något företag att bete sig så som bostadsutskottet har gjort? Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan. Kan ni föreställa er en sådan beslutsprocess någon annanstans? Det här är inte bara en fråga som gäller bostadsverket, utan det gäller också riksdagens sätt att förhålla sig till den statliga förvaltningen. Här måste jag återkomma till min besvikelse över socialdemokratin. Socialdemokraterna har stolta traditioner vad gäller ett rationellt sätt att förhålla sig till statsförvaltningen. De har sett statsförvaltningen som ett instrument för att förändra samhället. De har sett statsförvaltningen som ett redskap för att förverkliga politiska intentioner, som ett redskap i samhällsbyggandet. Nu betraktar de statliga ämbetsverk bara som lokaliseringsobjekt, som något man flyttar på när man upptäcker att det finns lediga lokaler eller bostäder. Detta är djupt nedslående, och det sänder signaler till hela statsförvaltningen, inte bara till planoch bostadsverket, om att socialdemokratin har förändrat sitt förhållningssätt och har intagit en ny attityd till den statliga » förvaltningen. Jag tycker att det är djupt beklagligt. Jag ser nämligen mycket fint i det traditionella socialdemokratiska förhållningssättet, när det gäller hur reformer genomförs, hur man överväger inför politiska beslut och hur man arbetar på att förändra samhället genom offentliga insatser. Detta är inte en isolerad händelse. Under de senaste åren har vi sett en gradvis förskjutning av socialdemokratins hållning till statlig förvaltning. Vi har från regeringen fått höra sådana käcka paroller som att hela detta system skall utvecklas från myndighetskultur till servicekultur — som om medborgarna skulle placeras i Euroklass, som om det inte funnes skäl att också slå vakt om den goda myndighetskulturen och utveckla den. Det är den typen av förflackning i synen på statlig förvaltning som banar väg för det rent regionalpolitiska perspektiv som man nu har antagit. Jag är alltså djupt beklämd över det beslut som den socialdemokratiska riksdagsgruppen av allt att döma har fattat och som vi snart kommer att få se resultatet av här i kammaren.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

Herr talman! Argumenten för mina ståndpunkter i denna fråga framförde jag under gårdagens debatt, varför jag inskränker mig till att instämma i Knut Billings bifallsyrkande till reservation 1. För egen del vill jag också yrka bifall till reservation 9 och i andra hand till reservation 6.

Herr talman! Det finns en uppenbar risk att vi nu återigen drar upp och repeterar den debatt som vi hade i sakfrågan i går. Jag skall försöka att undvika detta genom att hänvisa till den redan förda debatten. Jag hänvisar alltså till debatten i dess helhet. Man måste titta på helheten i det som vi sade från socialdemokratiskt håll för att förstå vad vi har för uppfattning i denna fråga. Jag tror ändå att det kan vara bra att klara ut en del saker, eftersom de i debatten i dag har turnerats på ett sådant sätt att jag inte riktigt känner igen mig. Det kan vara på sin plats att slå fast, att när bostadsutskottet gick till beslut i sakfrågan första gången, hängde inga relevanta frågor i luften och det avvisades inga yrkanden om ny eller fördjupad behandling, inkl. remissbehandling. Sedan kom vi till kammaren. Där tyckte jag mig på goda grunder kunna konstatera att sakläget var splittrat. Moderaterna ville å ena sidan lägga ner planverket och begränsa bostadsstyrelsens verksamhet och ge den en annan inriktning. Men å andra sidan ville moderaterna utreda en lokalisering av det nya verket. Som vi hörde för en stund sedan finns det fortfarande folk i moderata samlingspartiet som tycker att det kanske kan ligga kvar i Stockholm. Det finns dessutom andra som yrkar på att det skall läggas i Gävle eller Kalmar. För folkpartiets vidkommande kan konstateras att man inte vill lägga samman planverket och bostadsstyrelsen. Man vill emellertid utreda en förläggning av det sammanlagda verket till ett antal orter. För vpk:s del gäller det att man vill lägga ihop det här och lokalisera det antingen till Stockholm eller till Handen, eller som Tore Claeson uttryckte det i går — möjligen till Gävle. För socialdemokraterna och centern gäller att vi är beredda att nu fatta ett beslut om såväl sammanläggning som lokalisering. Både från centerhåll och från socialdemokratiskt håll uttrycktes i går att vi ser ett antal problem och många svårigheter i den process som vi nu går in i. Vi tycker dock att det är lämpligt att både fatta ett beslut och gå vidare. Sedan kom då återförvisningsyrkandet. Det kan kanske vara intressant att ägna någon minut åt att fundera över varför återförvisningsyrkandet kom. Mot bakgrund av att inga relevanta frågor och inga yrkanden avvisades när bostadsutskottet fattade beslut i sakfrågan första gången, tror jag att tidsfördröjningen möjligen skulle kunna vara bra — inte för sakfrågan — men kanske för den interna debatten i såväl moderata samlingspartiet som folkpartiet och vpk. Vi kommer nu till den andra omgången av beslutsfattandet. Man kan studera vad som egentligen hände där genom att läsa det särskilda yttrandet. Det spelas upp kring det faktum att det handlade om nio, tio dagar och att det var en så komprimerad behandling att man inte kunde tränga in i materialet. Ärade kammarkolleger, jag tror att det är avslöjande att man väljer ordet komprimerad. Det handlar ju inte om hur mycket man komprimerar, utan det handlar om vad man komprimerar. Vi ställde en fråga om vad det är som skall preciseras när man nu skall komprimera, för att fortsätta med det uttryckssättet. Vi fick då en, säger en, preciserad fråga — nämligen att man ville veta vad det kostar. Det är möjligt att precis som Agne Hansson uttryckte det göra sådana beräkningar. Men de måste bli fulla av reservationer beroende på hur och var det här skall förläggas, hur många som flyttar med och en mängd andra ting. Vi är väl på det klara med att det i och för sig är möjligt att genomföra en sådan beräkning. Men vad leder den till? Jag vill fundera en stund över varför Erling Bager och Knut Billing nu är så upprörda. Erling Bagers upprördhet kan möjligen bero på det faktum att när tåget gick i bostadsutskottet stod folkpartiet kvar på perrongen och funderade. Bager kanske har fått skäll för detta och försöker nu att reparera det genom att föra in nya frågor i debatten. Knut Billings upprördhet kan möjligen bero på att han är välkänd som ätare av planverket och dess chef. Genom att nu agera på det sätt som han gör, som en vän av denna verksamhet, kanske han försöker att ställa sig i en annan dager. Jag tror för båda att det handlar om att modet sviker och i viss mån om att handlaget darrar. Jag tvekar inte att säga att vi från vårt håll har modet att nu både se problemet och svårigheterna i vitögat och att fatta ett beslut. Ett nödvändigt beslut. Herr talman! Det mesta är redan sagt, men en sak återstår. Det är att yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att ta till orda igen. Per Olof Håkanssons historieskrivning är emellertid inte riktig. Jag är inte särskilt känslig personligen, men för ordningens skull vill jag ändå säga följande. Vid det första sammanträdet efter det att motionerna hade kommit in om olika utlokaliseringsalternativ, sade jag i bostadsutskottet att man inte skulle ta ställning till något utlokaliseringsalternativ. Man hade inte tillräckligt underlag, och därför borde man återföra frågan om utlokalisering till regeringen. Vid det sammanträdet försökte jag både att argumentera för en sådan ståndpunkt och att vädja till övriga utskottsledamöter om att vi borde försöka komma fram till ett sådant ställningstagande.

Herr talman! Per Olof Håkansson hade förklaringar till olika personers upprördhet. Han kom aldrig fram till mig. Jag kanske då själv kan få tala om varför jag är upprörd. Jag är upprörd över att socialdemokraterna sviker något av det bästa i sin egen tradition. De sviker statsförvaltningen och de sviker de anställda i planoch bostadsverket. De sviker sin traditionella syn på hur vi gemensamt skall försöka förändra och förvandla samhället med hjälp av statsförvaltningen. De sviker idén om att riksdagens beslut skall vara väl underbyggda. Jag ställde en fråga till Agne Hansson och Per Olof Håkansson. Jag ställde den också till alla kammarens ledamöter, till de äldsta av oss här i kretsen. Jag frågade: Kan ni ge något enda exempel på att riksdagen enbart på basis av en enskild motion — två i detta fall — har fattat ett beslut som griper så djupt in i statsförvaltningen och som har sådana dramatiska effekter för ett antal hundra personer, för den politiska utvecklingen och för det administrativa arbetet inom en viktig sektor? Jag fick inget svar på den frågan. Det finns inget sådant exempel. Vi har en mycket klar tradition här i riksdagen. Om det kommer ett förslag som kräver ökad beredning, brukar vi vända oss till regeringen och be att få en sådan beredning. De beslut om utlokalisering som fattades i 70-talets början var väl förberedda av två stora offentliga utredningar. År 1963 och 1970 kom betänkanden som lade grunden för denna utlokalisering. Man gav lång tid mellan beslut och verkställighet, mycket längre än den ni nu föreslår. Man hade noga genomtänkta idéer om var verken skulle ligga och hur de skulle samspela. I ingen av dessa utredningar föreslogs inom parentes sagt en lokalisering till Karlskrona. Man övervägde Karlskrona, men man ansåg att det fanns skäl som talade emot den orten. Jag ser att Agne Hansson skrattar, men jag kan själv hålla mig för skratt i denna fråga. Jag väntar fortfarande på ett svar. Riksdagen beställde i går av bostadsutskottet en ytterligare beredning i enlighet med riksdagsordningen. Hur kommer det sig då att bostadsutskottets majoritet vägrar den ytterligare beredning som riksdagen har beställt?

Herr talman! Jag vill också protestera starkt mot P O Håkanssons historieskrivning i likhet med vad Tore Claeson gjorde tidigare. Folkpartiet har avvisat förslaget om utlokalisering till Karlskrona. Vi anser att det är helt klart att det inte finns tillräckligt med utredningsmaterial för att fatta detta beslut. Därefter har vi reserverat oss. Nu försöker P O Håkansson tydligen också använda den politiska majoriteten av centern och socialdemokrater för att också stå för historieskrivningen. Han nöjer sig inte med att genomdriva ett beslut utan saklig grund i utskottet, utan nu skall han också stå för andra partiers historieskrivning. Det är djupt upprörande.
Herr talman! Jag rekommenderar dem som har intresse av att se vilka yrkanden som har varit föremål för omröstning i bostadsutskottets handläggning att ta del av de protokoll som finns. Jag utgår från att de yrkanden som har ställts också har kommit till avgörande. Det är dessa yrkanden jag har refererat. Jag har alltså avstått från att referera alla turer och resonemang som har förts kring förslaget, precis i den ordning som Tore Claeson själv beskrev. Att man har sagt saker, att man har vädjat, det har jag avstått från att beskriva. Jag har beskrivit det som bostadsutskottet faktiskt har fattat beslut om.

Herr talman! Som på många andra områden ställer utvecklingen på radiooch TV-området oss politiker inför nya och komplicerade frågor efter hand. Jag tillhör de absolut sista årskullarna som minns att det fanns en tid före TV. I dag är satellitsändningar från andra sidan jordklotet en daglig realitet. Även här i riksdagen har vi ju kunnat ta del av satellitsändningar. Det rör sig om en försöksverksamhet, som vi framdeles får anledning att utvärdera. Vi har också gamla och beprövade principer som vi lärt oss att sätta stort värde på såsom yttrandefrihet, upphovsrätt och opartiska etermedier. När de principerna skall kombineras med den nya tekniken uppstår ibland svåra avvägningar. Det kan t.ex. gälla avvägningen mellan att å ena sidan vara snabb och följsam i regelsystemet och riskera att hamna i en ständig fåfäng kapplöpning med tekniken och å andra sidan ett mer eftertänksamt och genomarbetat lagstiftningsarbete, där man ibland kan bli för stelbent och inte uppnår precis det man avsett. Bl.a. är det den sortens avvägningar KU:s betänkande 1987/88:21 behandlar under rubriken Vissa TV och radiofrågor. Betänkandet innehåller sex moment, varav det första behandlar möjlighet att i efterhand ta del av Sveriges Radios program. Där står avvägningen mellan behovet av en sådan möjlighet och upphovsrätten. Upphovsrättsutredningen arbetar med frågan och utskottets bedömning är där enig: vi hoppas på en snar lösning av problemet. Momenten 2-4 avser kabel-TV. Lagstiftningen på detta område trädde i kraft först den 1 januari 1986. Som påpekats bl.a. av kulturskottet och radiolagsutredningen sker här en utveckling som t.ex. kan komma att göra kabelnäten överflödiga för vidaresändning av satellitprogram genom att man tar emot sändningarna direkt i hushållen. I samtliga här aktuella frågor är arbete på gång som kan förväntas att, med hänsyn till den tekniska utvecklingen bl.a., förändra eller förbättra den nämnda lagstiftningen. Det är därför vanskligt att nu göra ändringar i en lagstiftning som ändå får anses i många stycken tillfällig. Utskottet avslår således de föreliggande motionerna. Jag skall något beröra vad de handlar om. I motion K405 framförs en oro för det ökade TV-tittandet, främst hos barnen, liksom de negativa effekterna av själva utbudet så som det ser ut i dag. Utbyggnaden av kabel-TV har ju fört med sig en ökning av TV tittandet. Jag vill betona att utskottets avslagsyrkande inte innebär att vi — Prot. 1987/88:47 nonchalerar motionärernas oro. När yttrandefrihetsutredningens förslag är 17 december 1987 bearbetade får vi anledning att återkomma till frågan. ES länge Heir Avgifter för kabelsändningar är nästa fråga. I dag tas en förvaltningsavgift ut, och den ger också vissa medel till lokal programverksamhet. En avgift för spelfilmer övervägs för närvarande inom utbildningsdepartementet. Avgift för reklamutrymme av den typ som förordas i vpk-reservationen har reklamskatteutredningen i uppgift att titta på. Nästa fråga i betänkandet är kontroll av utbyggnaden av kabel-TV. Också där finns en reservation från vpk, som vill inrätta ett medieråd för att ta fram underlag om medieutvecklingen. En forskningsresurs med massmediepolitisk inriktning aviserades i vårens forskningsproposition. På många håll finns också i dag programkommittéer, och kommunerna har på många sätt tagit initiativ i fråga om demokratisk kontroll av utbyggnaden av kabel-TV. Med hänvisning till detta och till vad jag sagt om kabel-TV-utbyggnaden över huvud taget yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. Så kommer vi till den intressanta frågan om etableringsrätt för radiooch TV-sändningar, reklamfinansiering m.m. Den debatten har förts förr, och jag vågar inte hoppas att vi har så mycket att tillföra den i dag. Jag kan i alla fall, herr talman, inte se att argumenten för vare sig fri etableringsrätt eller en reklamkanal inom Sveriges Radios verksamhet har på något sätt stärkts. Fri etablering — och även reklam-TV -— skulle öka valfriheten och bredda utbudet, sägs det ibland. Jag skulle vilja påstå att det mycket väl kan bli precis tvärtom, att man konkurrerar med varandra och därför använder sig alltmer av samma programutbud i de olika kanalerna. En erfarenhet som människor som varit mycket i utlandet ofta gör är att svensk TV står sig mycket bra i bredd av utbud och i kvalitet och i övrigt i jämförelse med utländsk, reklamfinansierad TV. Vi kan göra jämförelsen här i Sverige också mellan t.ex. Sky Channel och TV 1 eller 2 en vanlig dag; bredden brukar inte vara så imponerande i den reklambaserade varianten. Jag tyckte att Jan-Erik Wikström var inne på detta i går kväll när den här debatten inleddes, men jag förstod nog inte riktigt konsekvenserna av hans resonemang. Som kulturutskottet skriver behövs det en garant för en programverksamhet som står i allmänhetens tjänst. Visst behöver Sveriges Radio resurser, men, bästa centerpartister, reklamintäkter kan väl inte vara någon stadig inkomstkälla att luta sig emot. Och vad är det för halvmesyr att föreslå reklam i en av TV-kanalerna men inte i den andra? Slutligen undrar jag vad det är som säger att reklam i TV verkligen lönar sig och ger ett överskott? Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 3 och 4. Återstår så frågan om etersänd lokal-TV. Frågan utreds inom regeringskansliet. Det finns därför ingen anledning för riksdagen att göra något uttalande i den frågan. Jag yrkar alltså avslag även på reservationerna 5 och 6, samt slutligen bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Jag tillät mig i går kväll säga att det råder stor förvirring i det socialdemokratiska lägret när det gäller mediepolitik. Jag sade att det finns 173 de som är för ökad frihet i etern och andra som är bestämda motståndare. Ulla Pettersson har nu sällat sig till den senare gruppen utan att egentligen anföra några argument. Hon sade att hon inte förstod konsekvenserna av mitt resonemang. Konsekvenserna av mitt resonemang är ökad frihet i etern. Det betyder att vi avdramatiserar denna fråga. Det är ju yttrandefrihetsargumenten som är så starka på den här punkten. Jag tillät mig i går säga att den typ av reglering som socialdemokraterna förordar är praktiskt ohållbar och helt oförenlig med vår yttrandefrihetstradition. Jag skall gärna tillägga att Ulla Pettersson har ett vackert språk, och jag ber att få önska henne en god jul.

Herr talman! Det kanske är i den andan vi skall föra replikskiftena i dag, eftersom det är dåligt med tid. Jag vill säga till Ulla Pettersson att Sveriges Radio och TV-koncernen naturligtvis måste få ökade resurser, om man skall kunna klara den konkurrens som kommer från omvärlden genom direktintagning av satellitprogram. Vi kan räkna med att det kommer ordentligt med TV-reklam den vägen. Varför skall man då inte ta chansen att förstärka resurserna för Sveriges Radio och TV-koncernen på det sättet? När det gäller lokal etersänd TV har jag en fråga till Ulla Pettersson. Det har sagts att det pågår ett arbete inom departementet. Det skulle vara intressant att veta hur långt det arbetet har framskridit. Den frågan ställde jag också i går kväll. Denna diskussion har pågått ganska länge. Det skulle vara intressant att få besked i dag.

Herr talman! Jag vill instämma i julhälsningen till Ulla Pettersson. Samtidigt vill jag säga att den politik som hon här företräder kommer att leda till att hon och svenska folket i övrigt om någon jul inte kommer att kunna se en del av de kära julprogrammen i televisionen, därför att rättigheterna till just de programmen fr.o.m. nästa år ligger i utländska händer. Ulla Pettersson säger att en fri etableringsrätt eller reklam inte innebär ökad valfrihet. Jag tror att hon, om bara något år, kommer att få uppleva hur hon och andra tvingas titta på utländska kanaler för att se Kalle Anka eller vad det nu kan vara. Ungefär 90 90 av svenska folket ser ju det programmet på julafton enligt den senaste statistiken. Med den förbudslinje som Ulla Pettersson driver kommer svensk television inte att klara sig i konkurrensen i framtiden. Den fråga man måste ställa till Ulla Pettersson efter hennes inlägg är: Är Ulla Pettersson och socialdemokraterna nu beredda att förbjuda utländska satelliter som riktar sig till svenska folket på svenska språket och som finansieras med reklam?

Herr talman! Då har vi alltså fått reda på att det bärande argumentet för reklam-TV i Sverige är att Anders Björck skall kunna se på Kalle Anka. De ökade resurser som man talar om när det gäller reklam — hur pass — Prot. 1987/88:47 självklara är de? Vad är det som säger att reklam-TV nödvändigtvis skulle 17 december 1987 tillföra svenskt medieliv över huvud taget pengar eller övriga resurser? GL a AE RE Det jag sade att jag inte förstod i Jan-Erik Wikströms resonemang i går har att göra med det han sade när han utförligt beskrev riskerna för en uttunning och förflackning av satellit-TV-sändningarna. Sedan utgår han från att det kommer att få alldeles motsatt effekt och bredda utbudet om vi inför detta i Sverige. Reklam i TV är inte på något sätt gratis. Reklam kostar pengar, och TV-reklam kostar rimligen mer pengar än andra typer av reklam. Hur detta går ihop förstår jag inte riktigt. Vad är det som säger Anders Björck att inte utländska eller multinationella företag skulle köpa exakt samma utrymme i en svensk reklamfinansierad TV? I övrigt begränsar jag mitt inlägg till att behandla de motioner som faktiskt tas upp i konstitutionsutskottets betänkande.
Herr talman! Vad vi diskuterar i detta betänkande är just frågan om en fri etableringsrätt. Den frågan bör vi behandla här. Om Ulla Pettersson och andra svenskar vill se Kalle Anka skall de få göra det. Det är deras val. Det skall inte samhället lägga sig i. Vi har på regeringens uppdrag fått tilläggsdirektiv och ett lagförslag som nu är ute på remiss. Med den politik som nu uppenbarligen förbereds från regeringens sida kommer Ulla Pettersson och små och stora barn i vårt land inte att kunna välja om de vill se Kalle Anka eller inte. Det kommer riksdagen på regeringens förslag att förbjuda. Det är innebörden i det lagförslag som nu är ute på remiss. Det är, herr talman, möjligt att man kan undvara Kalle Anka. Men med den politik som Ulla Pettersson här inte vill ta avstånd från förbjuder man även en mängd andra program. Det finns all anledning att riksdagen ställer sig bakom reservation 3 i utskottsbetänkandet som öppnar möjligheterna till frihet på detta område. Kalle Anka är bara ett exempel på detta område där samhället nu tydligen skall gå in och förbjuda.
Herr talman! Jag angav tre nyckelord i går för mediepolitiken: frihet, kvalitet och mångfald. Det är oerhört viktigt att vi slår vakt om kvaliteten när det gäller Sveriges Radios sändningar. Det gör vi genom att säkra en tillfredsställande licensfinansiering, inte genom att blanda in reklam i Sveriges Radio. Men frihetsprincipen innebär att man inte skall förhindra människor att ta del av andra program. Jag tror att vi skall räkna med att utländska satelliter kommer att förmedla halvdana underhållningsprogram -— vilket även Sveriges Radio gör — men säkert också en hel rad kvalitetsprogram. Det betyder att vi kommer att öka bredden. Dessutom är det inte praktiskt möjligt att avgränsa Sverige från denna typ av sändningar. Det strider mot hela vår yttrandefrihetstradition.

Herr talman! Vi skulle säkert kunna föra en intressant debatt om det skrivna ordet, tryckfriheten och media i övrigt här, Jan-Erik Wikström och jag. Det skall vi nu inte göra. Några kommentarer till de båda senaste inläggen vill jag ändå göra. Jag återkommer till det jag sade i mitt första anförande. Jag befarar att en fri etableringsrätt med reklamfinansiering riskerar att snarare krympa än utvidga utrymmet och bredden i utbudet. Vem väljer i dag vad vi skall se på Sky Channel? Vem skall i fortsättningen välja program som produceras långt utanför Sveriges gränser och fastställa vad en svensk publik kan tänkas vara intresserad av? Jag tyckte att Jan-Erik Wikströms första inlägg i går där han målade upp denna bild var alldeles utmärkt belysande i detta avseende. Jan-Erik Wikström var dessutom vänlig nog att på ett vänligt sätt kommentera min dialekt. Där kommer vi in på en annan sak som jag som landsbygdsbo kan känna mig orolig över när det gäller den typ av medieutbud som vi nu diskuterar. Vad händer med bevakningen av de olika delarna av vårt land när det gäller att nå så breda tittargrupper som möjligt för att komma ut med sitt kommersiella budskap? Slutligen, herr talman, vill jag återgälda vänligheten och önska mina meddebattörer en god helg, med eller utan Kalle Anka.

Herr talman! Monopol är sällan bra. Monopol innebär en inskränkning av den enskildes valmöjlighet och koncentrerar beslutmöjligheten till färre personer än vad som annars skulle vara fallet. När det gäller monopol på medieområdet är detta farligare än på de flesta andra områden eftersom det begränsar inte bara valmöjligheterna, vilket är illa nog, utan också antalet åsikter och idéer som kan komma till uttryck. Att monopol är något som bör undvikas har riksdagsmajoriteten insett när det gäller tidningspressen. Där har man t.o.m. infört ett kraftfullt stödsystem —presstödet — för att tillförsäkra läsarna valmöjligheter och för att många röster skall höras i presskören. Detta har inte minst tidningar med anknytning till riksdagens största parti haft nytta av och det har med rätta hänvisats till demokratiaspekter. Det tänkesätt som ligger till grund för synen på tidningarna saknas tydligen på etermedieområdet. Herr talman! Kristdemokratiska samhällspartiet har i en motion föreslagit att folkrörelser skall ha rätt att etablera rikstäckande TV-sändningar. Folkrörelserna skulle i ett sådant system ges möjlighet att finansiera sändningarna med reklam som bör stå i proportion till sändningstiden samt ske i form av fasta, förhandsannonserade block. Självfallet skulle man också ha möjlighet att finansiera sina sändningar på annat sätt än via reklam. För oss kristdemokrater är inte reklamen i sig ett mål, utan ett medel för att nå mångfald och skapa alternativ i etermedia. Och vi skall vara klara över att reklam i allra högsta grad redan i dag förekommer — och förekommer rikligt — isvensk television. Den kommer smygvägen, och som en dyster effekt av den nuvarande politiken följer att intäkterna från reklamen inte kommer svensk television till del. Under lördagseftermiddagarna — för att ta ett exempel — kan vi i Sverige titta på engelska ligamatcher i den licensfinansierade monopoltelevisionen. Vi kan också se reklamen omkring fotbollsplanen. När Liverpool FC spelar match på sin hemmaarena Anfield Road är stadion fullständigt nedlusad med reklam för svenska husföretag, svenska livsmedel, svenska varuhus, svenska kontorsvaror etc. Och så finns det de som är rädda för att reklamen skulle komma in i svensk TV! Herr talman! För ett drygt år sedan sändes i TV ens.k. flyktinggala med ett enormt uppbåd av artister; syftet var att samla in pengar till flyktinghjälpen under en kväll. Det dataföretag som skötte registreringen av de insamlade medlen till flyktinghjälpen gjorde det utan kostnad för televisionen. Vad företaget i stället fick var en enorm PR-vinst genom att man fick ha med företagets logotype i TV-rutan varje gång som ett insamlingsresultat presenterades. Vidare gjordes under sändningen reportage där dataföretagets personal fick berätta om företaget.

Om vi dessutom lägger till utvecklingen på satellitområdet ger riksdagsmajoritetens linje i den här frågan närmast ett tragiskt intryck. Den nuvarande majoritetens politik ger till effekt att svenska företag får svårare att hävda sig på marknaden genom att de inte tillåts hävda sig i den reklam som satellitkanalerna förmedlar. Och om företag ändock vill försöka hävda sig när det gäller marknadsföringen till svenskar via etermedia — ja, då måste de köpa reklam it.ex. England. Utskottsmajoriteten kan väl ändock inte anse det vara rimligt att medel som skulle kunna användas till att förstärka svensk televisions konkurrensförmåga skall fortsätta att slussas utomlands? Svensk TV och svensk kultur behöver få en starkare ställning, och då krävs det resurser som gör det möjligt. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till motion 1986/87:K407.